Fru talman! I dagens debatt behandlar utskottet ett antal motionsyrkanden från den allmänna motionstiden om unga lagöverträdare. Vi socialdemokrater har ett särskilt yttrande och åtta reservationer. Yttrandet och många av reservationerna har vi tillsammans med Vänstern och Miljöpartiet. Givetvis står vi bakom alla våra reservationer, men jag vill här och nu yrka bifall till reservation 1. I Sverige finns i dag nästan 2 miljoner barn under 18 år. Dessa barn och ungdomar har rättigheter enligt FN:s barnkonvention, och vi vuxna bär ansvar för att barns rättigheter tillgodoses. Därför måste vi också ha goda kunskaper och utgå från ungdomars villkor och behov. Vi måste också ha god kännedom om deras egna synpunkter. Det är inte minst viktigt för oss som politiker när vi ska fatta beslut som rör våra barn och ungdomar. Under ungdomsåren är livet som mest sårbart. Vägen som ligger framför är komplex och ska utforskas med karta och kompass. Den kartan ser inte ut som på min tid och inte som på er tid. Då var föräldrar, mor och farföräldrar och fröken i skolan de viktigaste påverkanskrafterna som stod mycket för normer och värderingar. I dag är det helt andra krafter som styr ungdomskulturen. Datorn är en sådan som har blivit en mötesplats som vilken korvkiosk som helst. Den ligger bekvämt och nära och ofta i barnets eget rum. Här sker det möten kors och tvärs. Här kan man få kontakt med tjejen som har mobbat en i skolan. Här kan man tjatta med killen som man är kär i. Här kan man ha kontakt med kompisar i Polen. Här kan man också få kunskap och fakta. Barn är ett folk och dom bor i ett främmande land. Så skaldade en gång sångaren Olle Adolphson, och det var i en visa för vuxna. Och visst är det så. Just här och nu befinner sig barn och ungdomar i egna unika upplevelser av att få tänka, tycka, ställa krav, att få vara och få vara i fred. Det är många motsägelsefulla känslor som barn och ungdomar har som kan innebära förvirring, irritation och frustration i ett helt eget land. Och det är viktigt att det får vara så, att barnet och ungdomen har sin egen kompass. Men vi vuxna är också kompasser. Det är vi som är vägledarna. Barn och ungdomar måste lita på att vi vuxna knackar på dörren och undrar hur det är, även om vi ena dagen riskerar att bli utestängda för att nästa dag möta en dörr som öppnas. Det krävs tydlighet, det krävs tålamod, det krävs intresse, det krävs nyfikenhet, och det är inte lätt för vare sig barnet eller den vuxne. Det är absolut inte lätt att vara tonårsförälder. Men det handlar om respekt och ansvar, respekt från oss vuxna att å ena sidan lämna i fred och å andra sidan ett ansvar att lägga sig i, att vara den där kompassen som våra barn och ungdomar behöver. Vuxna ska finnas som förebilder och skapa relationer och bygga broar över generationer. Det finns inga läktarplatser för vuxna. Det är alla vuxnas ansvar att bry sig om våra barn och ungdomar på ett sätt som berör och påverkar dem. Under ungdomsåren finns också faror och lockelser. Ibland driver jakten på spänning fram handlingar som man önskar ogjorda. Man tappar sin kompass och kommer på villovägar. Man prövar alkohol och narkotika. Vill det sig riktigt illa hamnar den unge på den kriminella vägen som innebär exempelvis skadegörelse, stöld, bråk och misshandel. Ett ögonblicks verk och någon är brottsoffer, en annan gärningsman. Vi ska ändå vara medvetna om och att ha med oss att de flesta ungdomar som begår brott gör det någon enstaka gång. Man klottrar; man snattar. Det är en liten grupp ungdomar som i tidig ålder börjar begå lindriga brott och fortsätter med det under ungdomsåren. Fru talman! "Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå fruktad, i brist därpå avskydd och föraktad, man vill ingiva människorna någon slags känsla. Själen fryser i tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst." Citatet ur Hjalmar Söderbergs Doktor Glas speglar hur unga människor kan känna det i dagens samhälle. Blir man inte älskad eller beundrad kan man i alla fall bli fruktad i ett ungdomsgäng och bli avskydd och föraktad när man misshandlar någon svårt, för innerst inne vill man kontakt till varje pris. Alla barn och ungdomar har rätt till en trygg uppväxt, till kärlek och att bli sedda. Det kan inte nog understrykas hur viktigt det brottsförebyggande arbetet är. Det gäller att förhindra att våra barn och ungdomar hamnar i ett destruktivt beteende som kan leda till en kriminell livsstil. I den reservation vi socialdemokrater har tillsammans med Vänstern och Miljöpartiet lyfter vi just upp vikten av ett brottsförebyggande arbete. Det arbetet måste ske på samtliga nivåer i samhället för att det ska vara framgångsrikt. Det handlar om individens ansvar, om medmänniskor och om socialtjänst, skola, polis i samverkan. Det handlar om det lokala samhället, om organisations och näringsliv och om den nationella politiken. Vi vet att bristande integration, arbetslöshet, fattigdom och segregation är en grogrund för kriminalitet. I ett Sverige där klyftorna ökar alltmer är det säkert många som känner som den 17-årige kille på glid som jag mötte. Han sade: Jag är inte med. Han kände att han inte var med i dagens Sverige. En satsning på att förebygga brott är framför allt en satsning på ett starkt välfärdssamhälle. Ökade ekonomiska och sociala klyftor mellan människor leder till att våra barn och ungdomar drabbas allra hårdast. Det är därför som vi socialdemokrater slåss för vår välfärdsmodell. Vi vet att den är grundläggande för att motverka att allt fler barn och ungdomar mår psykiskt dåligt, hamnar på villovägar och på den kriminella vägen. Ju fler som är engagerade i det brottsförebyggande arbetet, desto bättre. Regeringen och de borgerliga ledamöterna som sitter här har dock ett stort ansvar. Det krävs insatser mot missbruk av alkohol och narkotika, åtgärder inom skola och socialtjänst och insatser inom bostads och arbetsmarknadspolitikens område. Ungdomar behöver stöd och sysselsättning på sina egna villkor. Med andra ord är en satsning på att förebygga att barn och ungdomar mår dåligt i dagens Sverige framför allt en satsning på ett starkt välfärdssamhälle - ett välfärdssamhälle som också inser betydelsen av att ta vara på och stödja de krafter som finns i de ideella organisationerna där man jobbar tillsammans med barn och ungdomar. Fryshuset är ett fantastiskt exempel på hur barn och ungdomar får utöva kultur och idrott i alla dess former samtidigt som där finns en värdegrund av samverkan, ansvar, kvalitet, engagemang och respekt mellan vuxen och ung. Fryshuset engagerar också många medmänniskor i sitt arbete. Man har en otrolig förmåga att få med sig flera hundra i arbetet. Ett tydligt exempel på det är Lugna Gatan som kom till för att minska våld, skadegörelse och annan brottslighet bland unga. Man fångar upp de ungdomar som är på glid och som har erfarenhet av missbruk och kriminalitet. De är med och vandrar i Lugna Gatan. För många blir det ett avstamp till en anställning eller sysselsättning. Fru talman! Samhället har också ett särskilt ansvar att skydda de glömda barnen. De är i dag ca 250 000. Deras föräldrar klarar på grund av missbruk eller psykisk sjukdom inte att ta sitt föräldraansvar fullt ut. Den lilla familjen måste känna trygghet i den stora familjen, samhället. Hur ser det ut med tryggheten i dagens Sverige? Hur drabbas våra barn och ungdomar? Vi socialdemokrater konstaterar att den moderatledda regeringen inte ser till brottens orsaker. Man blundar för verkligheten och ser inte att det brottsförebyggande arbetet håller på att raseras. Därmed raseras också våra barns och ungdomars möjligheter och villkor för trygghet. Just nu handlar det om familjernas ekonomiska otrygghet när mamma eller pappa blir arbetslös eller sjuk. I dag lever 350 000 barn i fattigdom i Sverige och det ökar. Mer än en tredjedel av dessa är familjer med ensamstående föräldrar, de allra flesta mammor. Kommuners och landstings kärva ekonomi bidrar till att resurser tas från förskola och skola. Vi ser växande klyftor och segregation. Allt kommer ytterst att drabba våra barn och ungdomar. Barngrupperna ökar i förskola och barnomsorg enligt Skolverkets rapport från 2008. Vi ser en grundskola och en gymnasieskola med färre pedagoger. Antalet behöriga till gymnasieskolan minskar givetvis när man inte har stödet i skolan. Enligt Skolverkets senaste rapport ökar mobbningen på våra skolor. Alla barn har rätt till en trygg uppväxt, till kärlek och att bli sedda. Fru talman! Jag ska säga något kort om de reservationer som rör belastningsregistret för unga lagöverträdare. Den ena reservationen tar upp frågan om gallring av åtalsunderlåtelse för personer mellan 18 och 21 år. Där vill vi att man sänker antalet år. Det har vi haft uppe till diskussion tidigare här i riksdagen, och vi står fast vid det. Den andra gäller belastningsregistret när man döms till ungdomstjänst eller böter. Man kanske väljer att säga nej till ungdomstjänst och tar böter som mamma och pappa betalar. Men gör man ungdomstjänst är man kvar längre i belastningsregistret än om man tar böter. Det är inte riktigt, tycker vi. Vi vill komma ifrån böter så långt som möjligt. Det vore därför bra om vi kunde sänka antalet år i belastningsregistret för ungdomstjänst till samma antal år som för böter, alltså fem år. Över huvud taget är Socialdemokraternas ståndpunkt när det gäller dessa båda reservationer att det måste ligga i samhällets intresse att unga snabbt ska kunna lämna begångna brott bakom sig. Fru talman! Att unga lagöverträdare ges möjlighet att lämna begångna brott bakom sig för att kunna gå vidare kräver ett samhälle som ger möjlighet till det i form av socialt stöd, utbildning, arbete och bostad. Det ingår också i ett starkt brottsförebyggande arbete. Risken att åka dit igen kan vara stor om inte möjligheterna att gå vidare finns. Jag har i mitt anförande använt det mesta av min talartid till att tala om vikten av brottsförebyggande arbete. Mot detta har jag ställt de konsekvenser av bristen på brottsförebyggande arbete som vi nu ser. Den politik som nu förs, och som har förts under några år, raserar det brottsförebyggande arbetet. Sverige kan bättre för våra barns och ungdomars framtid. Vi socialdemokrater vet att varje krona som satsas på förebyggande arbete minskar kostnaderna för framtida akutinsatser mångdubbelt. Framför allt minskas mänskligt lidande då färre blir brottsoffer och färre blir gärningsmän. Därför har vi en annan politik - en politik som investerar i barn och ungdomar så att våra barns och ungdomars utsatthet minskar och deras trygghet ökar.

Fru talman! Jag passar på att instämma i det som Kerstin Haglö hade att anföra. Jag tycker att det var ett väldigt bra anförande. Om nu Kerstin drog över tiden lite, kanske jag har anledning att dra ned lite. Jag vill för Vänsterpartiets del säga att vi står bakom alla reservationer, men för tids vinnande vill jag yrka bifalla till den som vi har tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. I debatten har det sagts mycket som jag verkligen kan instämma i. När vi i dag behandlar det här betänkandet som innehåller ett antal motionsyrkanden från motionstiden 2008 vill jag uppehålla mig vid det brottsförebyggande arbetet. Ett bra brottsförebyggande arbete är bakgrunden till att man slipper vidta åtgärder som är mindre trevliga för ungdomarna. Alla barn och ungdomar har rätt till en trygg uppväxt. Tryggheten som grund är en viktig förutsättning för att man ska lyckas i vuxenlivet. Det är inte så lätt att vara ung i dag. Det är mycket som lockar. Kerstin har ju nämnt att barnen lever i sin egen värld med ny teknik och så vidare. Unga känner också en stor oro för hur framtiden kommer att te sig. Det finns faror, och det finns framför allt en stor ängslan bland de unga att de inte ska duga inför andra. Man är också rädd för att inte lyckas. Vi vuxna har ett stort ansvar för att alla våra barn och ungdomar ska lyckas så bra som möjligt. Det gör vi genom att skapa långsiktiga förutsättningar för att barn och unga ska få en så bra start som möjligt i livet. Vi kan i dagens betänkande från utskottsmajoriteten läsa att exempelvis skolan har ett stort ansvar i det förebyggande arbetet, och att man ska ge barn en bra värdegrund. Det är i och för sig bra. Jag och Vänsterpartiet undrar hur det överensstämmer med det som händer i verkligheten och på våra skolor i dag med nedlagda fritidsgårdar, mindre personaltäthet på dagis och så vidare. Vi i Vänsterpartiet är allvarligt bekymrade över det larm om varsel som går över hela landet. Det gäller till exempel lärare. SKL och majoritetens egna företrädare bönar och ber om att man ska tillföra resurser för att man ska klara av kärnverksamheten i kommunerna. Skatteintäkterna minskar, men det finns något som ökar ganska dramatiskt, nämligen socialbidragsköerna. SKL säger att minst 2 000 kommer att sägas upp om man inte gör något. Det kommer naturligtvis våra barn och unga att drabbas av. Jag tyckte att det fanns en ljusning när man lite löst aviserade att det skulle komma mer pengar. Men jag blev bekymrad av debatten i K.G. Bergströms tv-program i går. Där ändrades det. Där fick vi en avisering om att man ska vara rädd om skattemedel. Det är klart att man ska vara rädd om skattemedel, men nog skulle jag hellre ha givit dem till kommunerna än stoppat dem i de byxfickor som redan är fulla. Man kan naturligtvis ställa sig den här frågan: Varifrån ska vi få alla de resurser som vi ska använda till det brottsförebyggande arbetet när det dras in dramatiskt för kommuner och landsting? Det är bevisligen för barn som har särskilda behov i skolan som resurserna ryker först. Det är ett problem att man inte får hjälp när man har de här behoven. Det kanske är en så stor klass att läraren inte hinner med. Det blir betygen lidande av. Då är man på glid. Utskottsmajoriteten räknar upp olika åtgärder för att motverka ungdomsbrottsligheten. Jag tycker i och för sig att det är bra, men man missar själva poängen: Vad ska man göra åt de ekonomiska klyftorna som bara ökar? Det tycker jag borde ha allra högsta prioritet eftersom stora klyftor i samhället är en grogrund för kriminalitet. Det är en väldigt viktig hörnpelare i det brottsförebyggande arbetet. Man borde också se till att våra barn och ungdomar får förutsättningar att klara sin skolgång i stället för att dra in på lärare - mest för dem som behöver läraren mest. Man kan inte heller låta bli att säga: Se till att våra ungdomar får jobb! Vi har en dramatisk ökning av ungdomsarbetslösheten. Det är inte heller bra om man ska brottsförebygga. Man kan också se till att föräldrarna har ett jobb att gå till. Det tär på hela familjen att ekonomin försämras och man inte har någon anställning. När man inte har en anställning ska man ha en a-kassa värd namnet eller rätt till sjukpenning när man är sjuk. De här åtgärderna skulle bidra till att fler unga i längden håller sig borta från kriminalitet. I stället får vi se neddragningar av kommunens resurser vilket resulterar i att det grundläggande förebyggandet försämras. Är det värt det att sänka skatten mest för dem som är rikast? Det är faktiskt det ni har gjort. Kommuner och landsting hade kunnat ha de pengarna kvar och gjort något bra i brottsförebyggande syfte. För att få rätsida på unga på glid måste de bli synliggjorda. Någon måste se dem. Någon måste ta tag i dem. Är den politik som ni för nu ansvarsfull? Det skulle jag vilja ha svar på. I vår reservation 4 tar vi upp frågan om en översyn om häktningsförfarande av de unga. I dag är det detsamma som för de vuxna. I betänkandet står det att regeringen ska komma med förslag om ändringar i häktningsreglerna, vilket är bra. Hur detta förslag kommer att se ut återstår att se. Men jag vill ändå nämna att det är nödvändigt att separera de unga från de vuxna är nödvändigt. Jag har gjort ett besök på Kronobergshäktet där personal som jobbar med unga häktade framförde att det finns mycket större möjligheter i ett tidigt skede av häktningen att få den yngre på bättre tankar eftersom häktet innebär en väntan och en tid för att reflektera över det brott som de har begått. Då måste det också finnas personal som har möjlighet att sitta och prata med dessa unga under häktningsperioden. Det framfördes klagomål på Kronobergshäktet om att detta utrymme inte fanns av ekonomiska skäl. Herr talman! I vår reservation 8 tar vi upp frågan om offentligt biträde. Som det står i reservationen har riksdagen fattat beslut om nya regler. Alla som förhörs ska ha rätt till biträde vid ett förhör. Som nämns i reservationen finns det en forskarrapport från Handelshögskolan i Göteborg. Det har gjorts en stickprovsundersökning gällande 90 brottmål i Göteborgs tingsrätt. Den visar att vid förhör med barn under 18 år förekom försvarare endast i 12 procent av fallen. Det är skrämmande, tycker jag, när det handlar om så unga människor. Det är inte rätt att låta så unga människor sitta i polis eller åklagarförhör ensamma utan ett offentligt biträde. Herr talman! Jag vill till sist nämna frågan om att drogtesta barn under 15 år. Nu är det ett utredningsförslag. Men man kan fundera på hur det kommer att se ut när själva förslaget kommer. Det går i dag bra att drogtesta barn under 15 år med den unges och föräldrarnas tillstånd. Jag och Vänsterpartiet tycker att man ska låta det förbli så. Man kan läsa motioner om fotbojor, drogtest och olika slags tvångsmetoder. Jag tycker att det är väldigt sorgligt eftersom jag tror att det aldrig kan ersätta den långa och nödvändiga åtgärden, nämligen att förebygga problem hos unga med mänsklig närvaro och dialog, inte med akuta och populistiska drag som stickprov och bojor. De ungas tilltro till oss vuxna växer genom dialog med oss. Den växer nog inte så mycket genom att de unga utsätts för tvång.

Herr talman! Jag ska för tids vinnande börja med att instämma i det som de tidigare talarna har sagt om vår gemensamma reservation 1. I övrigt står jag bakom de reservationer som vi har gemensamt med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. En viktig fråga som jag skulle vilja lyfta fram och som vi från Miljöpartiet tycker är viktig i sammanhanget är hur unga begår brott och vad som händer. Jag kommer inte att upprepa det som Kerstin Haglö så tydligt förde fram här. Jag tycker att det var en briljant redogörelse för hur situationen är. Jag tycker att även Lena Olsson var väldigt tydlig i sitt anförande. Där har jag inget att fylla i. Det gäller nu för mig att försöka lyfta fram frågan om ungas situation i Sverige i dag. Det kan te sig som en omöjlig uppgift, och vi har relativt begränsade möjligheter att göra det på den begränsade tid som vi har. Men jag vill ändå lyfta fram en fråga. Den handlar om tilltron och tilliten till vuxenvärlden. Herr talman! Det handlar om på vilket sätt som vi ska skapa en tilltro till vuxenvärlden, hur unga människor ska kunna känna att vuxenvärlden står upp för dem. När och om de faller ska det finnas vuxna omkring dem om de själva vill och om de känner den tilliten. Kopplingen till det betänkande som vi har att debattera i dag är just hur vi bemöter dem när de faller. I den text som är som ett svar på den motion som vi har tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kan man läsa att utskottet inte är berett att ställa sig bakom yrkandet om att ungdomar under 21 år ska ha rätt till offentligt biträde vid förhör. Trots att man i den tidigare texten lyfter fram just att det sedan den 1 april 2008 finns en lag som säger att alla som förhörs under en förundersökning har rätt att ha ett biträde närvarande vid förhöret om det kan ske utan men för utredningen lyckas man komma fram till att man ska avstyrka denna motion som skulle vara mycket enkel att baka in i texten. Nu har jag inte suttit i riksdagen så länge, men jag trodde att man ibland kunde se att vissa motioner eller vissa yrkanden i motionerna är så pass bra och att man kanske inte tidigare har tänkt på att man kan baka in det i texten och att det går att göra utan men för den lyskraft som regeringsunderlaget anses ha. Men frågan är om man faktiskt inte skjuter sig själv i foten. Här är det nämligen så tydligt att det handlar om tillit, om att unga människor ska kunna känna en trygghet i kontakten med vuxna. Dessutom blir ungdomar i dag, enligt i princip samstämmiga uppgifter, vuxna långt senare än för 20, 30 eller 40 år sedan. De bor till exempel kvar hemma längre. Det tar längre tid innan de tar körkort eller skaffar sig ett så kallat riktigt jobb. Det handlar framför allt om att just adolescensen förlängs. Att då inte kunna se nyttan med att ta bort tröskeleffekterna för unga från 18 år och upp till 21 år, tycker jag är att vara väldigt kortsynt. När vi motionerar om detta en gång till under nästkommande år hoppas jag att utskottsmajoriteten och regeringen tänker om. Det har de tyvärr inte gjort i dag, och jag hyser inga stora förhoppningar om att det kommer att ske under kvällens lopp heller. Herr talman!